Herr talman! Till herr Zachrisson vill jag bara säga att jag väljer det här arbetssättet framför det som vi under så många år tidigare vant oss vid i den här riksdagen under socialdemokratisk domvärjo. Man får ju någonting gjort under den här tiden. Vi får kanske i utskottet i efterhand synpunkter och förslag från departementet, men då de överensstämmer med utskottets önskemål och kommer snabbt får vi ju verkligen någonting gjort. Under den tidigare regeringen väntade vi år efter år. För mig spelar det ingen roll om det i sammanhanget, som herr Zachrisson säger, ser något egendomligt ut, därför att förslagen kommer i efterhand. Jag tycker att detta bevisar att det är en snabb och lyhörd regering som är på bettet och känner önskemålen hos svenska folket, vars ombud vi är. Beträffande reservationen finns det faktiskt inslag, herr Zachrisson, som inte rimmar med diskussionerna och underlaget i den trafikpolitiska utredning som vi i dagarna skall lägga fram. Detta är anmärkningsvärt eftersom ni ju borde kollationera hur ni har det på den här fronten. Framstående ledamöter av denna kammare har dock deltagit i det här sammanhanget. Till sist något om den trafikpolitiska propositionen. Som vi framhållit var direktiven redan från början felaktiga. För vår del ville vi börja på ett annat sätt. Vi ville ta upp kostnadsansvarsfrågan först, innan vi behandlade de andra frågorna av teknisk och annan natur. Det hade varit riktigt att göra detta. Arbetet har nu på många sätt försenats. Departementschefen har velat ha en samlad proposition på detta område för att veta vad det blir till slut. Ni har medverkat till de nuvarande förhållandena, och jag tycker att ni skall sluta med att tjata om den trafikpolitiska propositionen, som kommer att offentliggöras om några dagar.
Herr talman! Herr Lothigius har ödmjuka anspråk, och det är ju i och för sig klädsamt. Han säger att man får någonting gjort, men vi har faktiskt suttit och väntat i flera år. Nu kommer små improvisationsnummer som ersättning för den reform som vi egentligen har väntat på, och då är herr Lothigius ganska till freds. Det är i och för sig gripande, men jag måste säga att jag känner mig föga uppbyggd, eftersom jag tror att vi gör trafikarbetet i det här landet ganska stor skada genom att vi icke har låtit det övergripande beslutet komma först och sedan se till att de övriga praktiska dellösningar som behövs blir anpassade till helhetslösningen. Detta hade varit en bättre ordning. Jag är ledsen, herr Lothigius, men jag måste fortfarande känna mig ganska osäker när det gäller löftena om den här trafikpropositionen. Herr Lothigius har under flera år betygat att den skall komma. I utskottet har vi praktiskt taget varje månad fått veta att den skall komma. Löften har också utställts från diverse andra håll, men de ständiga uppskoven gör att det finns anledning att säga att man inte kan tro på löftena förrän man ser propositionen här i kammaren. Sedan tog herr Lothigius upp vad som kommer att stå i den trafikpolitiska utredningen. Av naturliga skäl kan jag inte diskutera den saken här, eftersom jag inte har läst den. I och för sig har jag haft diskussioner med ledamöter i utredningen, och jag tror jag kan tala för dem när jag säger att vi i allt väsentligt är överens. Men det finns väl anledning att komma till en sådan diskussion. Det är emellertid fantastiskt att höra herr Lothigius i hans egenskap av representant för den borgerliga majoriteten stå här och icke uttrycka en enda förväntan inför den trafikpolitiska proposition som vi önskar skall komma. Jag har inbjudit herr Lothigius, som ju ändå har uttryckt en viss reverens för det vi har sagt i reservationen, att gemensamt med mig nu uttrycka ett önskemål om att den trafikpolitiska propositionen skall innehålla en radikalt ny järnvägspolitik. Det vore väl lämpligt att herr Lothigius instämde åtminstone i detta krav. Men nu är tystnaden enorm från borgerligt håll när det gäller förväntningarna inför den nya trafikpolitiken, trots att vi har suttit här och väntat i flera år.
Herr talman! Jag tycker att herr Zachrisson har en byråkratisk syn på de här frågorna. Om byråkrater tycker jag inte. Sedan till frågan om förväntan på den trafikpolitiska propositionen. Jag sitter själv i den trafikpolitiska utredningen. Den kommer att tala sitt eget språk och skall ligga som underlag för departementets beslut i frågan. Jag vet alltså vad vi själva kommer med. Skall jag då stå upp i talarstolen och tala om vad den trafikpolitiska utredningen tycker och tänker i detta sammanhang innan den ligger på riksdagens bord? Nej, det tänker jag inte göra. Vänta 14 dagar, herr Zachrisson, så får ni också besked om vad jag tycker.

Herr talman! Låt mig för ett ögonblick återföra debatten till det ämne som trafikutskottets betänkande nr 19 har att behandla, nämligen anslaget till Ersättning till statens järnvägar för drift av icke lönsamma järnvägslinjer m.m. Debatten har ju svävat ut över väldiga områden och har rört inte bara det här ämnet utan även kommande propositioner, lagda propositioner som ännu inte är behandlade och en mängd andra frågor. När jag nyss försökte få Bertil Zachrisson att inse att de inskränkningar i trafiken som SJ aviserade fr.o.m. den 28 maj i år var en följd av att SJ för innevarande budgetår inte hade fått det anslag som man ansåg behövligt, så verkade det som om han inte förstod det. Det gav mig anledning att ta fram trafikutskottets betänkande från förra vårriksdagen. Det har nr 20 och avser anslaget till Ersättning till statens järnvägar för drift av icke lönsamma järnvägslinjer m.m. Av ingressen framgår att i propositionen föreslås ett anslag på 650 milj.kr. I redovisningen av de motioner som väcktes med anledning av propositionen registrerar man att motionen 1208 av herr Werner m.fl. yrkade att riksdagen i stället för 650 milj.kr. skulle ge SJ 710 milj.kr. Det var det enda yrkandet om ändring av anslagets storlek som förelåg i fjol. Utskottet behandlade denna motion och föreslog riksdagen att den skulle avslås, alltså att riksdagen skulle ge SJ precis de 650 milj.kr. som regeringen hade föreslagit. Det är i och för sig inte så märkvärdigt. Men när man läser vidare letar man förgäves efter någon reservation. Och när man tittar på deltagarförteckningen för beslutet finner man att bland de riksdagsmän som deltog i detta trafikutskottets enhälliga beslut befinner sig herr Zachrisson. Det är som en följd av det beslutet, Bertil Zachrisson, som de här aviserade indragningarna kommer. De är precis en direkt följd av det. Det är bara att fråga SJ:s generaldirektör, vi hade långa samtal om detta. På grund av att man i SJ för innevarande budgetår av 1976/77 års riksdag inte fick vad man hade äskat och på grund av att utskottet, i vilket herr Zachrisson ingick, avslog ett förslag om höjning måste SJ inskränka trafiken. När det blev uppenbart för regeringen — för mig i första hand — i mitten på januari i år vad det skulle innebära, föreslog jag regeringen att fatta beslut den 26 januari att man ändå fick göra indragningen. Det har inte ett dugg med årets budgetpropositions anslagsförslag att göra, utan det är en följd av fjolårets riksdagsbeslut, som i sin tur var föranlett av ett enhälligt, av bl.a. Bertil Zachrisson lämnat förslag från riksdagens trafikutskott.

Herr talman! Jag förstår att kommunikationsministern är störd av de påpekanden som vi har gjort om det sätt på vilket frågan har blivit handlagd — för det är anmärkningsvärt att riksdagen på det här viset i sitt arbete ryckvis får än det ena och än det andra beskedet. Herr Lothigius talade alldeles nyss om byråkrati. Herr Turesson gör nu ett ganska förtvivlat försök att hänvisa till ett tidigare budgetår. Det är alldeles riktigt att riksdagen fattade ett beslut i fjol utifrån de ekonomiska förutsättningar som då gällde. Om regeringen sedan hade funnit att det beslutet var felaktigt, hade den i och för sig haft utomordentliga möjligheter att korrigera det i den budgetproposition som lades på riksdagens bord i början av januari, eftersom riksdagen där får nya förutsättningar att behandla ärendet, och på den grundvalen företas sedan motionsoch utskottsarbete. Men dagen efter det att motionstiden hade utgått lade kommunikationsministern fram ett nytt förslag — ja, det var egentligen inget förslag utan som vanligt ett ganska yvigt löfte — där man talade om vissa saker, men där det också sades att man så småningom skulle komma till riksdagen och meddela vad detta skulle komma att kosta. Det rör ju en verksamhet som skall börja den 28 maj och alltså sträcka sig in på nästa budgetår, och det är klart att de beslut som vi successivt fattar påverkar SJ:s sätt att vara, vilka tåg som skall gå, vilka tider de skall gå på, osv. Jag förstår att det här känns besvärande. SJ befinner sig nu i ett läge där man inte vet vilken sorts tidtabell man skall ha den 28 maj och vilken typ av tågordning man skall ha framöver. Det är naturligtvis mycket besvärande. Kommunikationsdepartementet har verkligen med det här ställt till det både för sig och för SJ! Vad det leder till vet vi inte. Herr Turesson tror att det kommer att bli bra, men det finns det ingen som vet någonting om. Ingen vet vad det kommer att kosta, och ingen vet heller hur bra det kommer att bli. Ett och annat tåg kommer att gå även i fortsättningen, och ett och annat tåg kommer inte att gå. Men det är själva ryckigheten och nonchalansen gentemot riksdagen och förutsättningarna för utskottets arbete som jag har velat ta upp i detta sammanhang.
Herr talman! Nu skall jag stå här i bänken och tala lugnt och sansat för att inte hetsa upp Bertil Zachrisson ytterligare! Jag tror inte det är nyttigt för honom att bli så där hetsig. Jag förstår så väl att Bertil Zachrisson tycker att det är besvärande, men vem är det besvärande för? Jo, självfallet för Bertil Zachrisson, som är medansvarig till att SJ fick ett anslag som föranleder företaget att göra inskränkningar i trafiken. Jag är precis lika medansvarig för det som han, eftersom det var jag som föreslog riksdagen det anslaget, men Bertil Zachrisson försummade att föreslå riksdagen att höja anslaget. Därför är vi lika medansvariga båda två. Men jag tog konsekvensen av detta när jag i januari månad fick se följderna — de följder som enligt min och regeringens mening innebär att trafikutbudet blir för litet — och det var därför vi fattade beslutet. Det är inte alls så, Bertil Zachrisson, att SJ inte vet vilken tidtabell man ska ha från den 28 maj eller att det, som Bertil Zachrisson försöker påstå, blir så att det går ett tåg då och ett tåg då litet så där hipp som happ. SJ:s tidtabell fr.o.m. den 28 maj detta år är redan fastställd och klar, och vi vet alla precis vad den kommer att innehålla — det har jag fått en noggrann redovisning av. Och den innebär i stort sett att SJ kommer att erbjuda trafikanterna ett serviceutbud som tillgodoser de behov som vi den 26 januari i år anser erforderligt.
Herr talman! Herr Turesson har — när han själv är i litet oro — ett vänligt sätt att uppmana andra att vara lugna. Det gör han ofta i kammaren. Vi är självfallet medansvariga för beslutet i fjol. Jag står för det. Jag står också för det ekonomiska beslut som vi rekommenderar riksdagen att fatta i dag. Men det är inte detta frågan gäller, utan den gäller förutsättningarna för riksdagen och utskottet att bedöma konsekvenserna av det beslut som skall fattas. Och där menar jag att vi genom det sätt på vilket kommunikationsdepartementet handlagt de här frågorna hamnat i ett läge där vi praktiskt taget från den ena månaden till den andra inte vet vilka förutsättningar som Nr 105 gäller. Torsdagen den Nu säger herr Turesson att han vet vilka tåg som skall gå efter den 28 maj. 30 mars 1978 Det är en intressant upplysning — detta tror jag inte någon annan har klart för sig. Det betyder alltså att det är bestämt vilka indragningar som skall göras och vilka som inte skall göras. Vet herr Turesson också vilka kostnader det blir? Herr Turesson har ju lovat att vi i riksdagen skall få reda på kostnaderna åtminstone så småningom. Men hur påverkar de det beslut vi fattar i dag? Jag sade förut att herr Turesson nu uppmanar riksdagens ledamöter att blunda och trycka. Men det finns ju en chans att ge oss litet klarsyn i dag. Tala om vilka konsekvenserna blir för SJ på grundval av det beslut som kommunikationsministern fattat och vilka de ekonomiska konsekvenserna blir! Det vore rimligt att riksdagen hade klart för sig detta i dag när vi skall fatta beslut som avser SJ:s ekonomi för framtiden.
Herr talman! Det beslut riksdagen nu skall fatta har inte något samband med de åtgärder som blir en följd av regeringsbeslutet den 26 januari. Den frågan återkommer jag till riksdagen med när SJ redovisat vilka kostnader beslutet föranleder. Och detta kommer att föreläggas riksdagen i en tilläggsproposition.

Herr talman! Det finns två skäl till att jag kan fatta mig tämligen kort. Dels är tiden långt framskriden, dels har det varit en lång trafikpolitisk debatt i dag. Och jag skall inte försöka provocera fram någon repris på den även om det kunde ligga nära till hands. Bertil Zachrisson sade bl.a. att han hoppades att det fanns en bred enighet om vilken trafikpolitik vi skall föra i framtiden. Jag måste säga att jag inte är lika förhoppningsfull. Jag tror att det även i fortsättningen kommer att finnas | krafter som vill låta marknadskrafternas fria spel styra, och krafter som vill ha en totalplanerad, samhällsinriktad trafikpolitik, där profiten inte styr utan i stället samhällsnyttan och människors bästa. Och där kommer det att skära sig även i fortsättningen. Det betänkande som nu behandlas avser anslag för drift av icke lönsamma järnvägslinjer. Då kan man lämpligen ställa frågan: Lönsamma eller olönsamma för vem? En järnvägslinje som varit olönsam för SJ kan naturligtvis vara lönsam för samhället, om man tar med alla de kända faktorerna i kalkylen, dvs. säkrare trafik, mindre olyckor, minskat vägslitage och en hel del annat. Hittills har det strikta lönsamhetstänkandet inneburit att SJ kapat bort de minst lönsamma delarna, att SJ höjt taxor och priser och därigenom gjort ännu fler bandelar olönsamma och fått motivation för nya nedläggningar och nedskärningar. Nu går ju en onaturligt stor del av såväl godssom | personbefordran på landsväg. De flesta påstår sig vara motståndare till den 109 utvecklingen, men det tycks vara ofattbart svårt att vända den till det bättre. När vi säger i vår motion att en bred folkmajoritet torde vara överens om att 1963 års trafikpolitiska beslut var något av en riksolycka är det knappast några överord. Man har nu framhållit här att en ny trafikpolitik förbereds. Den skall se dagens ljus inom en tämligen snar framtid. Men i avvaktan på att den blir verklighet kräver vi att några ytterligare indragningar, nedskärningar eller nedläggningar inte får ske. Det är bakgrunden till att vi föreslår att SJ får ytterligare 166 milj.kr. för s.k. icke lönsam trafik. Det är också vad SJ har begärt. SJ skall alltså inte med hänvisning till bristande resurser kunna genomföra försämringar eller avvecklingar. Vår motion avvisas liksom SJ:s anslagsäskanden. Man hänvisar till redan genomförda järnvägsnedläggningar, reduktion av allmänna arbetsgivaravgiften och genomförda taxehöjningar, dvs. man säger nej genom att hänvisa till åtgärder, bl.a. taxehöjningarna, som ytterligare försämrar järnvägens attraktionskraft. Vi i arbetarpartiet kommunisterna är övertygade om att de ytterligare medel som vi föreslår för att förhindra försämringar och för att göra järnvägstrafiken attraktiv även på de bandelar som nu betecknas som olönsamma kommer att behövas. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till motionen 246. Därmed kan jag raskt övergå till att plädera för motionen 268, som möjligen kan förefalla litet udda i sammanhanget. Jag har i den motionen påpekat att det i Norrbotten finns ett antal s.k. olönsamma bandelar. Dit hör exempelvis linjerna Övertorneå-Karungi och Gällivare-Arvidsjaur. Det är ett par exempel bland flera. SJ har som argument för avveckling av persontrafiken presenterat material som visar att resandefrekvensen är låg på de här bitarna av SJ:s järnvägsnät. Mellan Gällivare och Arvidsjaur är antalet resande sommartid i genomsnitt 35 per dag — under vinterhalvåret ännu lägre. På sträckan Karungi-Övertorneå har det genomsnittliga antalet resande varit 63 per dag. Det är inte särskilt imponerande, det kan man hålla med om. Jag tror att SJ:s siffermaterial är helt korrekt. Passagerarantalet har minskat, men orsakerna är lätta att förstå: försämrad service, glest mellan turerna så att folk tvingas till dyrbara övernattningar, ständigt stigande biljettpriser. Däri ligger orsaken till att man avstått från att resa med SJ och att passagerarfrekvensen alltså successivt minskat. Nu är passagerarantalet så lågt att SJ vid flera tillfällen låtit förstå att man inte vill behålla persontrafiken. Jag skulle, vilket framgår av motionen, vilja vända på det här resonemanget och fråga: Vilka åtgärder kan vidtas för att popularisera järnvägen på de här utsatta bitarna? Vilka åtgärder kan vidtas för att få nya och flera passagerare och varför inte också mera gods? Ge dessa bandelar en chans— det är substansen i motionen. Låt oss se vad kraftigt sänkta taxor, förbättrad service och tätare turer skulle kunna åstadkomma! Gå ut med en systematisk kampanj för att popularisera tågresandet i stället för att långsamt strypa trafiken på bandelarna! Slå ner taxorna på de här järnvägssträckorna med 50 926 och pröva under ett år vad det skulle ge! Det är mitt förslag i motionen 268, som jag sålunda också yrkar bifall till.

Herr talman! Bland andra motioner som utskottsmajoriteten avstyrker i det betänkande vi behandlar nu finns också motionen 1605. I den begär vi att riksdagen ger regeringen i uppdrag att omdisponera kostnadsansvaret för ett preciserat antal uppgifter, som statsmakten ålagt SJ utan att de kan anses förenliga med de principer och målsättningar som samma statsmakt angett som normgivande för statens järnvägar genom 1963 års trafikpolitiska beslut. De uppgifter vi berör i motionen sammanfaller med SJ:s egen anslagsframställning för budgetåret 1978/79, och jag kommer här att närmare gå in på dem fall för fall. Jag tar upp nio konkreta punkter. Först har vi tagit upp den svensk-polska färjetrafiken, som genom regeringens beslut den 30 mars 1973 — och mot SJ:s egen uttalade vilja — dirigerades över Ystad i stället för över den företagsekonomiskt riktigare färjestationen Trelleborg. Härigenom uppstår såväl högre tågkostnader som andra merkostnader, vilket statsmakten var väl medveten om när beslutet fattades. Vi bestrider inte i motionen de andra skäl, främst i dåläget de arbetsmarknadspolitiska avvägningarna, som motiverade regeringens beslut. Vad vi ifrågasätter är om dessa skäl också får ta över principen om affärsmässighet, som det samtidigt åligger SJ att följa. SJ:s merkostnader, mätta enligt den företagsekonomiska kalkylen, är i denna del 1,8 miljoner för det aktuella budgetåret. På samma sätt förhåller det sig med busstrafiken över Övertorneå-Pajala. Här diskuterades en gång framdragning av järnväg. Någon järnväg drogs inte fram. I stället sattes busstrafik in, varvid kostnadsansvaret för SJ närmare preciserades till samma trafikantintäkter som om järnväg trafikerat sträckan. Det betyder lägre taxesättning och inkomstbortfall, som nu av SJ framräknats till 1,7 miljoner. Det här beslutet togs av regeringen den 7 maj 1971 och på nytt av regeringen den 15 december 1976 för trafikåret 1977 77. Merkostnaden har då framräknats av SJ till ett ersättningsbelopp om 1,7 miljoner — också detta baserat på en rent affärsmässig kalkyl. I en ny och utvidgad kalkyl upptas dessutom totalkostnaden därutöver för den regionala icke lönsamma busstrafiken till 36,7 milj.kr. Inte heller för detta får SJ något vederlag. | Trots att 1965 års museioch utställningssakkunniga i betänkandet SOU 1973:5 framhöll det otillfredsställande i att SJ skall svara för finansieringen av Järnvägsmuséet och mot SJ:s uttalade vilja har ändå riksdagen ålagt statens järnvägar att svara för och bära kostnaderna för muséet. Ingen annan verksamhet än den rent museala förekommer, och det är svårt att se sambandet mellan dessa kostnader och den strikta affärsmässighet som riksdagen samtidigt ålägger SJ. SJ:s merkostnad har beräknats i denna del till 3,1 milj.kr. På samma sätt beslutade regeringen den 22 februari 1974 om en utvidgad pensionärsrabatt, innebärande 50 96 nedsättning på ordinarie biljettpriser. Rabatten skulle gälla vid helger och veckoslut i samma utsträckning som den tidigare 67-kortsrabatten. Vid sänkning av pensionsåldern från 67 till 65 år justerades rabattförmånen med hänsyn härtill liksom den utvidgades till dem som enligt allmän försäkringslag åtnjuter förtidspension, sjukbidrag, handikappersättning, hustrutillägg eller ålderspension före 65 års ålder.

Om den utbildningen skall stå kvar för budgetåret 1978/79 kommer kostnader om 1,6 milj.kr. att drabba SJ. På samma sätt skall SJ svara för en ur totalförsvarssynpunkt fastlagd uppgift att bibehålla ett driftvärn. Kostnaden härför blir för det beräknade året 3,6 milj.kr. För deltagandet i programplaneringen för det ekonomiska försvaret beräknar också SJ förluster om 0,1 milj.kr. Totalt blir försvarsberedskapskostnaderna 5,3 milj.kr. Enligt den säkerhetskungörelse som gäller skall järnvägsinnehavare anordna säkerhetsanläggningar vid korsningar järnväg-landsväg. Sedan 1941 erhåller SJ statsbidrag omfattande 90 96 av anläggningskostnaderna. Efter ändring genom regeringens beslut 1964 utgår 45 96 av kostnaden för automatisering av sådana skyddsanläggningar. Totalt förlorar SJ 27,5 milj.kr. på detta. Herr talman! I samtliga fall som jag räknat upp gäller det kostnader som upptagits för andra projekt än sådana som kan anses motiverade av den strikta affärsmässighet riksdagen genom sitt trafikpolitiska beslut föreskrivit för statens järnvägar. I inget fall skulle det förefalla riksdagen rimligt att ålägga andra trafikföretag som SJ har att konkurrera med sådana uppgifter utan vederlag. Herr talman! Med stöd av det anförda yrkar jag bifall till reservationen beträffande motiveringen för utskottets yrkande under I med Sven Mellqvist som första namn. Jag gör det med särskild markering av vad som däri sägs i andra och tredje styckena.
Herr talman! Jag skulle bara för herr Sörenson vilja ange ett par skäl till utskottets ställningstagande. För det första skulle det ha varit renare om herr Sörenson i denna fråga begärt ett ytterligare anslag; då hade vi bättre förstått vad han menat. För det andra är det väl naturligt att departementschefen och departe mentet när man granskar SJ:s budget också går in och tittar på varje enskilt område och där gör de justeringar som anses nödvändiga. För det tredje är trafikpolitiska utredningen klar med dessa frågor. De behandlas i trafikpolitiska utredningens betänkande. Mot den bakgrunden har vi i trafikutskottets betänkande inte tillstyrkt motionen.
Herr talman! Jag skulle då vilja ställa en fråga till Carl-Wilhelm Lothigius. Om jag nu hade gjort såsom Carl-Wilhelm Lothigius säger, alltså yrkat på ett anslag på 145 milj.kr. till täckande av de kostnader som SJ av statsverket ålagts att täcka ur sin egen budget, hade Carl-Wilhelm Lothigius då tillstyrkt detta yrkande?

Herr talman! Där ser ni själv, Carl-Wilhelm Lothigius! Det hade inte gjort någon skillnad om jag hade ställt det yrkandet. Nu knöt jag i stället an till vad som stod i reservationen, särskilt i andra och tredje styckena. Jag gör det naturligtvis med den markeringen att jag litar på att den regering från SAP som kommer att avlösa den nuvarande borgerliga regeringen kommer att uppfylla det löfte som reservationen innebär.
Herr talman! I sak hade det varit riktigare att göra som jag sade; då hade vi fått klart för oss bakgrunden och vilket önskemål Lars-Ingvar Sörenson hade. Då hade man klart angivit målsättningen att ge SJ dessa pengar, även om vi i trafikutskottet inte hade gått med på det.
Herr talman! I sak gör det ingen skillnad, eftersom yrkandet finns här och kommer att upprepas när förhållandena har förändrats och då det blir möjligt för oss att uppfylla kravet i motionen.

Herr talman! I sex reservationer vid socialförsäkringsutskottets betänkande 18 föreslår den socialdemokratiska utskottsgruppen förbättringar utöver regeringens proposition. Reservationen 3 tar upp timstudiestöd och dagstudiestöd. Vår utgångspunkt är, för att citera den socialdemokratiska partimotionen, ”att det är viktigt att de stöd som tilldelas sökande är av sådan storleksordning att inte stora grupper av ekonomiska skäl utestängs från att utnyttja stödformerna”. Mot den bakgrunden föreslår vi att timstudiestödet höjs till 35 kr. i timmen och inkomstbidraget inom dagstudiestödet till 150 kr. per dygn. Vårt förslag på den här punkten ligger helt i linje med LO:s och TCO:s krav och önskemål. Regeringen föreslår en uppräkning av timstudiestödet från 22 kr. till 25 kr., medan CSN har förordat en höjning till 35 kr. En anpassning av timstudiestödet till CSN:s krav bör ske i två etapper, som vi framhåller i den socialdemokratiska partimotionen. Reservationen 2 behandlar särskilt vuxenstudiestöd under julferier. Studerande som beviljas vuxenstudiestöd har små möjligheter att återgå till arbetet under julledigheten. Eftersom vuxenstudiestödet är avsett att ersätta inkomstbortfall, är det rimligt att denna stödform framdeles utgår även under julferier. När det gäller vuxenutbildningsavgiften tas den frågan upp i reservationerna 5 och 6. Denna avgift betalas enbart på löntagarnas medel, medan egenföretagarna inte betalar någon avgift. Vi kan därför inte acceptera att företagareorganisationer skall få medel via vuxenutbildningsavgiften för information om vuxenstudiestöd och för uppsökande verksamhet på arbetsplatser. Den borgerliga trepartiregeringens linje innebär att löntagarnas medel förbrukas för företagarnas ändamål. Jag vill i det här sammanhanget nämna att LO och TCO har i ett brev till regeringen tagit upp frågan om vuxenutbildningsavgiftens konstruktion. Där säger löntagarorganisationerna bl.a. ”att finansieringen av vuxenutbildningsinsatser för andra grupper än löntagare ordnas så att den inte endast drabbar löntagare”. I reservationen 2 pekar den socialdemokratiska utskottsgruppen på att frågan om utformningen av stödet vid sjukdom för dem som erhåller vuxenstudiestöd ännu inte lösts. Riksförsäkringsverket har på uppdrag av den dåvarande socialdemokratiska regeringen utrett frågan och kommit med förslag i ärendet. Förslaget, som har utarbetats i samråd med AMS och CSN och tillstyrkts av LO och TCO, innebär att deltagare i vuxenstudier får behålla sitt stöd också under sjukdom under utbildningstiden. Det är beklagligt att när nu ett utarbetat förslag som tillstyrkts vid remissbehandlingen finns framme, vill inte den borgerliga regeringen medverka till en lösning av frågan. I vår reservation föreslås att riksförsäkringsverkets förslag läggs till grund för ett förslag från regeringen, som kan föreläggas nästa riksmöte. Den uppräkning som regeringen föreslår av inkomstgränserna för inkomstprövat och behovsprövat tillägg är alltför begränsad mot bakgrund av den faktiska inkomstutvecklingen. I enlighet med vad socialdemokraterna föreslagit i en motion om det statliga bostadsstödet bör inkomstgränsen för oreducerat bidrag höjas till 41 000 kr. Samtidigt föreslår vi att den övre reduktionsgränsen för det inkomstprövade tillägget flyttas 6 000 kr. till 60 000 kr. Därigenom förhindrar vi att studerande stöts ut ur systemet med inkomstprövat tillägg. Ett enhälligt utskott har tillstyrkt motionen 1073, som begär ett riksdagsuttalande om att en reformering av studiestödet till 18-19-åringar bör prioriteras framför andra studiesociala frågor. Den motionen överensstämmer i allt väsentligt med en socialdemokratisk motion till förra årets riksmöte, ett förhållande som framgår av utskottets betänkande. Den borgerliga regeringen har nu lagt två propositioner på det studiesociala området utan att moderaterna och folkpartiet har lyckats infria sina vallöften. Jag tänker bl.a. på makeprövningen och höjningen av bidragsdelen. Ambitionerna tonades ner när partierna tog plats i kanslihuset.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

Herr talman! Den borgerliga regeringens budget är en dyster läsning för de studerande. Det svenska samhället befinner sig i en djup permanent kris, och detta drabbar såväl själva utbildningen som det studiesociala stödet åt de studerande. Trots att den nya högskolereformen, ”århundradets utbildningsreform”, genomförs med bl.a. högskoleutbildning på en rad nya orter i landet och trots att tillströmningen av studerande till högskolorna har ökat under hela 1970-talet, har utbildningsdepartementets del av den totala budgeten sjunkit från 17 till 14 96 på ett par år. Årets budget innebär också en klar social nedrustning vad beträffar det studiesociala stödet. De studerande har i landsomfattande aktioner och uttalanden ställt krav på förbättringar, och i viss mån har också centrala studiestödsnämnden stött en del av de krav som de studerande fört fram. Regeringen har i avvaktan på studiestödsutredningen, som beräknas bli färdig i början av 1980-talet, och till följd av det statsfinansiella läget inte varit beredd att tillmötesgå något av de krav som från olika håll förts fram. Äktamakeprövningen är, trots att riksdagen redan 1976 fattade beslut om avveckling inom tre år, skjuten på framtiden. Några höjningar av studiemedlens totalbelopp eller bidragsdel kommer inte att ske. Barntillägget, fribeloppet och bidragsdelen kommer inte heller att förbättras osv. Denna sociala nedrustning av studiestödet sker i ett läge, då tillströmningen av studerande till högskolorna ökar och då sammansättningen av de studerande ändras till att omfatta allt fler vuxenstuderande med familj och barn. För dessa grupper är det oerhört svårt att klara sig med nuvarande studiemedel. De knappa ekonomiska anslagen till utbildning och den sociala nedrustningen på studiestödets område är inte bara ett hot mot hela högskoleutbildningen utan även ett allvarligt hinder för alla människors möjlighet att skaffa sig en högre utbildning. Den sociala snedrekryteringen till högre utbildning kommer inte att kunna brytas, och det blir arbetarklassens barn som kommer att förlora mest på att nedskärningar görs på högskoleutbildningens och det studiesociala stödets område. Det nuvarande statliga studiestödet består av tre delar, nämligen studiehjälp, vuxenstudiestöd samt studiemedel. Hela systemet karakteriseras av att det är krångligt, oöverskådligt och näst intill obegripligt såväl när det gäller utnyttjandet som beträffande konsekvenserna. Ett enhetligt utformat studiestöd som är lätt att överblicka och som gäller för alla över 16 år är nödvändigt. Ett sådant system skulle också gynna dem som genomgår s.k. trappstegsutbildning, dvs. en komplettering på grundskolenivå, följd av gymnasium för att därför avslutas med högskoleutbildning. För den enskilde har kraven på utbildning ökat. Längre utbildning, återkommande utbildning och omskolning blir allt vanligare. Utbildningen kan i dag ses inte enbart som en rättighet utan också som en skyldighet, som något av ett tvång för att över huvud taget få möjlighet till arbete. Det statliga studiehjälpssystemet har sedan det initierades 1918 haft två uttalade målsättningar, att underlätta tillträdet till studier för studerande från mindre bemedlade familjer och att allmänt förbättra de studerandes ekonomiska villkor. När det nuvarande studiemedelssystemet infördes, sade man att målet genomgående skulle vara att bryta den sociala snedrekryteringen till universitet och högskolor. : Trots att allt fler människor, framför allt unga människor, nu har formell rätt till ökad utbildning, är den sociala snedrekryteringen till den högre utbildningen och särskilt den längre sammanhållna utbildningen stor. Detta visar flera undersökningar,t.ex. den som statistiska centralbyrån publicerade 1976 och där det konstateras: ”Av samtliga akademikerbarn födda under andra hälften av 1940-talet påbörjade uppskattningsvis ca 80 96 studier vid universitet och högskolor . Motsvarande siffra för arbetarbarn är ca 10 96.” I samma undersökning påvisas den sociala snedrekryteringen till olika typer av utbildning: ”Olika studieinriktningar har olika social rekrytering. Den största förändringen av den sociala rekryteringen har skett vid de filosofiska fakulteterna, medan rekryteringen till många spärrade utbildningar har varit relativt oförändrad. Utbildning med stor andel av akademikeroch högre tjänstemannabarn är bl.a. medicinsk, odontologisk och teknisk utbildning samt civilekonomutbildning.

För att ge barnen från arbetarklassen en ”andra chans” till universitetsoch högskoleutbildning har bestämmelserna om vidgat tillträde tillkommit. Men också denna möjlighet till högre studier har framför allt utnyttjats av andra skikt än arbetarklassen; endast 10 926 av dem som fått sådan behörighet till högre studier kommer från arbetarklassen, och bland samtliga vuxenstuderande är endast 2 26 arbetare. Allt detta visar med besvärande tydlighet att den sociala snedrekryteringen fortfarande är kraftig och att målsättningarna med det nuvarande studiemedelssystemet inte alls har uppfyllts. Man kan förmoda att ett lånesystem är en avskräckande faktor för de studerande som har dålig studievana och därmed riskerar att få både ett studiemisslyckande och en studieskuld. En undersökning gjord av Abraham Kamiensky 1975 bekräftar detta. Det heter i den att kvinnliga studerande är mer oroade än manliga för studieskuldbördan och att studerande från socialgrupp 3 är mer oroade än de från socialgrupp 1. a Dagens lånesystem innebär inte enbart att den studerande drar på sig stora skulder. Under studietiden måste den studerande leva på en standard långt under genomsnittet. Dagens maximala studielån, inkl. bidragsdelen, motsvarar en lön på mindre än 2 500 kr. Studiemedelsbeloppet utgör i dag 140 96 av basbeloppet. Det skulle i dagens läge krävas en höjning av studiemedlen till 200 26 av basbeloppet för att de studerande skall få del av samma standardökning som låginkomsttagare fått under det årtionde som studiestödet varit i funktion. Studiemedlen måste också konstrueras på ett sådant sätt att de bättre än vad som nu är fallet följer standardutvecklingen. Bidragsdelen, som aldrig varit fixerad i förhållande till totalbeloppet, har gradvis, trots en del uppjusteringar, minskat från 25 96 till 14 96 av totalbeloppet. En omedelbar höjning till 25 96 av totalbeloppet skulle återställa standarden till den nivå som var meningen från början. Rädslan för skuldsättning utgör för många människor ett stort och kanske ibland avgörande hinder för att skaffa sig högre utbildning. Ett sätt att minska skuldbördan är förstås att höja bidragsdelen till 25 96 av totalbeloppet. Detta skulle då bli en generell förmån som tillkommer alla. Ett annat sätt att minska skuldbördan är att kraftigt förbättra återbetalningsreglerna. Återbetalningsskyldighet inträder i dag vid ett avgiftsunderlag på 37 500 kr. En förbättring av återbetalningsreglerna bör göras så att en ”normalinkomst” för en heltidsarbetande fastställs och att återbetalningsskyldighet inträder först sedan denna inkomstgräns överskridits. Återbetalningsskyldigheten ökar sedan i takt med ökande inkomst. Förändring av återbetalningsreglerna på detta sätt skulle därmed bli en selektiv förmån som gynnar betalningssvaga och man skulle också kunna uppnå en fördelningspolitisk effekt. Systemet innebär i praktiken att inkomstsvaga grupper ges studielön, medan betalningsstarka bibehåller studielånet i modifierad form. Det skulle medföra ökad trygghet för såväl ungdomssom vuxenstuderande och speciellt gynna dem som genomgår trappstegsutbildning. Inom den gruppen är rädslan för skuldsättning ett verkligt hinder för att skaffa sig en högre utbildning. Studiemedlen har varit föremål för en i stort sett obruten utredningsverksamhet sedan de infördes och vissa förändringar har också genomförts. En av de viktigaste förändringarna var att riksdagen 1976 beslutade om att successivt avskaffa den s.k. äktamakeprövningen. Avvecklingen skulle ske under en treårsperiod. I årets budgetproposition har avvecklingen lagts på is för en okänd framtid. Det kan inte accepteras. Äktamakeprövningen hindrar särskilt kvinnorna att påbörja studier som ett första steg på väg till yrkesverksamhet. Vi menar från vpk:s sida att rätten till att studera skall inte vara avhängig makes eller makas benägenhet att ekonomiskt medverka till den andres studier. Vpk kräver att äktamakeprövningen omedelbart avskaffas. Fribeloppet har sedan studiestödet infördes och fram till den 1 juli 1976 varit 80 96 av basbeloppet per läsår. 1976 beslutade riksdagen att höja fribeloppet till 110 96 av basbeloppet per läsår. Denna gräns är dock fortfarande för snävt tilltagen och utgör ett hinder för många vuxenstuderande. En höjning av gränsen till 200 26 av basbeloppet är här nödvändig. En annan stor orättvisa i det nuvarande systemet är'att barntilläggen är återbetalningspliktiga och behovsprövade. Enligt den allmänna synen att staten bör ta ett växande ansvar för kostnaden för barnens uppehälle bör givetvis inte denna del vara ett lån. Vi föreslår att barntilläggen utgår i form av icke återbetalningspliktiga studiemedel och att de också höjs till 50 26 av basbeloppet. För att överbrygga de utbildningsklyftor som i dag finns är det viktigt att vuxenstudiestödet får en mer central roll inom det utbildningspolitiska området. För att ge reella möjligheter till studier för arbetarklassen spelar de studiefinansiella frågorna en mycket stor roll. Samtliga former av studiehjälp måste årligen justeras för att kompensera kostnadsökningar orsakade av inflationen. Vpk föreslår att inackorderingstillägget skall utgå med minst 350 kr. per månad och att hänsyn skall tas till faktiska kostnader för inackordering. Vpk anser också att inkomstgränsen för det inkomstprövade tillägget bör höjas till 42 000 kr. och för det behovsprövade till 50 000 kr. Båda tilläggen bör höjas till maximalt 200 kr. Jämfört med situationen vid 1960-talets mitt har de studerandes ekonomi försämrats kraftigt. Även om ingen utvärdering gjorts av studiemedelssystemets effekter, pekar tillgängliga uppgifter ändå mot att nuvarande system långt ifrån skapar någon jämnare social rekrytering till högre studier. Tvärtom hindrar förmodligen studiemedelssystemets utformning en sådan utveckling. Efter en viss uppgång i mitten och slutet av 1960-talet har andelen ungdomar från arbetarhem som går från gymnasieskolan till fortsatta studier successivt minskat. Med andra ord har den sociala snedrekryteringen bland yngre studerande på högskolenivå under 1970-talet ökat i takt med att det studiesociala systemet har försämrats. Vpk-motionen 367 avstyrks med motiveringen att en utredning arbetar med denna fråga. Studiestödsutredningen har till uppgift att göra en ”övergripande” översyn av det studiesociala stödet. Men dagens studerande har ingen glädje av en utredning vars förslag kan bli verklighet först långt in på 1980-talet. I väntan på att utredningens förslag blir verklighet — om det nu är bra förslag som kommer fram — måste de studerande få sådana förbättringar av studiestödet att de åtminstone kommer upp till den standard som det var tänkt att de skulle få då systemet infördes för elva år sedan. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk-motionen 367. Vad beträffar de reservationer som socialdemokraterna har avgett kommer viatt stödja reservationerna 4,5 och 6, men kommer att avstå från att att rösta i voteringar om reservationerna 1, 2 och 3. Visserligen förslås vissa förbättringar i reservationen 1, men reservanterna motsätter sig uttalanden om att hela studiestödet måste få en annan utformning i framtiden, och det är något som vänsterpartiet kommunisterna anser vara helt nödvändigt. Vad gäller reservationerna 2 och 3 vill man finansiera visserligen nödvändiga och bra förbättringar inom vuxenstudiestödet med direkt nedskärning av antalet stöd. Det kan vpk inte acceptera, och det är anledningen till att vi kommer att avstå från att rösta i voteringar om detta. Herr talman! Jag yrkar ånyo bifall till vpk-motionen 367.

Herr talman! Det nuvarande studiestödssystemet tillkom i mitten av 1960 talet. Under den tid som stödet har fungerat har betydande förändringar skett i samhället. Utbildningsväsendet har på samtliga nivåer varit föremål för genomgripande förändringar. På familjepolitikens område har omfattande reformer genomförts. För att anpassa studiestödssystemen till ändrade förutsättningar har en rad delreformer genomförts. Detta har lett till att det studiesociala regelsystemet har blivit mycket svåröverskådligt. Betydande förändringar har också skett på arbetsmarknaden, och den situation som möter de studerande efter avslutade studier har i många avseenden förändrats. Ett av de viktigaste syftena med studiemedelssystemet när det infördes var att göra det möjligt för studerande från familjer med svag ekonomi att bedriva högskolestudier. Studiemedelssystemet skulle på det sättet främja en jämnare rekrytering till högre utbildning från olika socialgrupper. En viss utjämning skedde också under slutet av 1960-talet och början av 1970-talet. Men det råder ingen tvekan om att det fortfarande finns en social snedrekrytering, och att den när det gäller vissa hårt spärrade utbildningar är ganska stor. Detta märks redan i gymnasieskolan. Det här var en av de faktorer som drev fram studiestödsutredningen. Att arbeta med denna problematik har också ingått som en mycket viktig del i utredningens arbete. Studiestödsutredningen överlämnade i juni 1977 ett betänkande, Studiestöd — alternativa utvecklingslinjer. Betänkandet har remissbehandlats under hösten 1977, och något senare i vår kommer utbildningsministern att genom tilläggsdirektiv ge utredningen fortsatt uppdrag att arbeta fram konkreta förslag till förändringar av det studiesociala stödet. Med det arbete som redan nedlagts bör det inte ta alltför lång tid att få fram ett förslag till ett nytt studiesocialt stöd. I väntan på utredningens arbete är regeringen f. n. inte beredd att föreslå några mera omfattande förändringar i det nuvarande systemet. I årets budgetproposition föreslogs därför endast förändringar som är motiverade med hänsyn till kostnadsutvecklingen. När det gäller studiehjälpen föreslås i budgetpropositionen att det inkomstprövade tillägget skall höjas från högst 75 kr. till högst 105 kr. i månaden. Vidare föreslås en höjning av det behovsprövade tillägget liksom av inackorderingstillägget. I fråga om resetillägget föreslås såväl en justering av avståndsintervallerna som en uppräkning av beloppen. Samtidigt föreslås en höjning av inkomstgränsen för de inkomstprövade och behovsprövade tilläggen från 35 000 till 38 000 kr. Utskottet anser att de förbättringar som föreslås i propositionen på studiehjälpens område och som är motiverade av kostnadsutvecklingen i det nuvarande statsfinansiella läget får anses vara skäliga. Utskottet kan därför inte biträda de yrkanden på ytterligare förbättringar som framförts av socialdemokraterna och vänsterpartiet kommunisterna. Frågan om fria hemresor har tagits upp i ett antal motioner. Kommunalekonomiska utredningen har i sitt slutbetänkande, Kommunerna — utbyggnad, utjämning, finansiering, anslutit sig till studiestödsutredningens uppfattning att kommunerna bör ta över ansvaret för gymnasieelevernas inackordering och resor. Med hänsyn till detta räknade utskottet med att frågan snabbt kommer att få en lösning under studiestödsutredningens fortsatta arbete. Dessutom kommer centrala studiestödsnämnden att under våren 1978 göra en utvärdering av systemet med de fria hemresorna för inackorderade elever. I detta sammanhang skall man särskilt uppmärksamma problemen för de elever som studerar långt från hemmet och vilkas möjligheter att resa hem väsentligt skulle förbättras om de fick ersättning för flygresor. Man kommer dessutom att se på problemen för de elever som inte har möjlighet att få täckning för sina kostnader därför att allmänna kommunikationsmedel saknas. Utskottet säger klart ifrån att det är angeläget att den här utvärderingen sker på ett sådant sätt att syftet med de fria hemresorna kan uppnås även för de eleverna. Utskottet begär också ett förslag till nästa års riksmöte. Den viktigaste frågan på studiehjälpens område är att klara situationen för 18-19-åringarna. Här har studiestödsutredningen lagt fram ett förslag som har varit ute på remiss. Regeringen har dock ännu inte lagt något förslag. Som bl.a. Christer Nilsson betonade har socialförsäkringsutskottet understrukit som sin uppfattning att detta är ett område där förbättringar är angelägna att genomföra. Med anledning av en centermotion föreslår nu ett enhälligt utskott att riksdagen uttalar att en reformering av studiestödet till 18 och 19 åringarna bör prioriteras framför andra studiesociala åtgärder. Det är ett viktigt ställningstagande, och det är glädjande att det är ett enigt utskott som gör det. Några ändringar av studiemedelssystemet föreslås inte i propositionen. Regeringen föredrar att avvakta ett mera slutgiltigt förslag från studiestödsutredningen. I motionen 367 av Lars Werner m.fl. tas det upp ett antal långtgående krav på förändringar i studiemedelssystemet. Utskottet avstyrker motionen med hänvisning till det arbete som pågår i studiestödsutredningen och med hänvisning till det statsfinansiella läget. Att genomföra alla de förbättringar som föreslås i vpk-motionen skulle kosta åtskilliga hundra miljoner. Jag skall bara kommentera en av punkterna i vpk-motionen, nämligen äktamakeprövningen. Härvidlag föreslog föredragande statsrådet förra året, och riksdagen godkände det, att man skulle ta bort äktamakeprövningen under en treårsperiod. Det första steget togs också förra året. I år har man på grund av det statsfinansiella läget inte ansett det vara möjligt att ta steg nr 2. Programmet har alltså förskjutits ett år, men målet att den skall bort står kvar. Vuxenstudiestödet hälsades, när det infördes för några år sedan, med stor tillfredsställelse av samtliga partier. Det var ett steg i rätt riktning. Med det markerades en viljeinriktning att inte bara formellt öppna möjligheter för vuxna att studera på högskolor, i kommunal vuxenutbildning eller i studieförbundens regi utan att även ställa ekonomiska resurser till förfogande för att göra det praktiskt möjligt. Till årets riksdag har det väckts ett antal motioner med förslag om ändringar i reglerna för tilldelning av studiestöd och om storleken av stödet. I motion 540 föreslås att vuxenstudiestödet skall utgå även under julferierna och att det skall finansieras genom ett mindre antal årsstudiestöd. I andra motioner föreslås att åldersgränsen skall höjas till 60 år. Regeringen har prövat de här frågorna vid beredningen av budgeten men inte ansett sig kunna prioritera dem i år. Utskottet följer här regeringens förslag. I samma motion föreslår också socialdemokraterna att beloppet för timoch dagstudiestöden skall höjas. Detta skall finansieras genom att antalet stöd minskas. Regeringen har gjort den bedömningen att man bör föreslå en höjning av timoch dagstudiestöden till 25 kr. resp. 125 kr., och redan det är en avsevärd förbättring för de studerande. I stället har regeringen gjort den avvägningen att det är viktigare att inom ramen för de resurser som finns öka antalet timoch dagstudiestöd än att ytterligare öka beloppen. Utskottet delar också här regeringens uppfattning. Förslaget om vuxenstudiestöd under sjukdom behandlas f.n. inom regeringskansliet, och det finns därför ingen anledning att nu göra något speciellt uttalande i frågan. Vi förutsätter att förslaget kommer att föreläggas riksdagen när beredningen är avslutad. Hur bestämmelserna utformas får vi också anledning att diskutera när propositionen har lagts fram. Föregående år beslöt riksdagen att bidrag till uppsökande verksamhet på arbetsplatser skall utgå också till Lantbrukarnas riksförbund, Sveriges fiskares riksförbund och Sveriges hantverksoch industriorganisation. Bidraget skulle utgå enligt samma grunder som för andra fackliga organisationer som hittills har fått del av bidraget. I år föreslår också departementschefen att de här organisationerna skall få bidrag för administration och information om vuxenstudiestödet. Avsikten med bidraget till uppsökande verksamhet på arbetsplatserna var att öka möjligheterna att den vägen nå människor med kort, bristfällig utbildning och att stimulera dem till studier. Det finns bland lantbrukare, fiskare, hantverkare och hemarbetande många som har en kort utbildning och som behöver en puff för att komma i gång med studier, precis som när det gäller många andra grupper. I reservationerna argumenteras inte heller emot det riktiga och rimliga i att även dessa grupper omfattas av den uppsökande verksamheten. : ? I reservationerna 5 och 6 tar man avstånd från förslaget tills finansiering sker i en annan form än genom arbetsgivaravgifter. Anslaget består nu dels av vuxenutbildningsavgifter, dels av skattepengar som har kommit in via de beskattade vuxenstudiestöden. Under dessa bägge anslag rör det sig kanske om några miljoner, som skulle kunna komma de här tre organisationerna och deras medlemmar till del. Under andra anslag inom utbildningsdeparte mentet anslås ungefär 120 milj.kr. av dessa pengar till andra ändamål, t.ex. bidrag till studieförbunden, studiecirkelverksamhet m.m. Den här ordningen är ingenting som den nuvarande regeringen har infört. Det skedde redan under den socialdemokratiska regeringen i samband med att vuxenutbildningsavgiften infördes. Jag kan därför inte betrakta socialdemokraternas resonemang som annat än bristfälligt, logiskt sett. Man accepterar att 120 milj.kr. används till allmän studiecirkelverksamhet oberoende av vilka som deltar, men man accepterar inte att några få miljoner kommer dessa organisationers medlemmar till del under det här anslaget.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
Herr talman! Christina Rogestam började med att säga att det viktigaste syftet med studiestödssystemet när det infördes var att förbättra för ungdomar som kommer från familjer med svag ekonomi. Det är riktigt. Men om vi tittar på den situation vi har nu finner vi att det här studiestödssystemet har kapitalt misslyckats. Alla undersökningar som gjorts pekar på den sociala snedrekryteringen, att den kvarstår och att den t.o.m. ökar. Det om något borde tas till intäkt för att vidta omedelbara åtgärder. Det förhållandet att 80 96 av de högskolestuderande kommer från socialgrupp 1 och bara 10 96 från socialgrupp 3 — trots att övervägande antalet ungdomar kommer från socialgrupp 3 — borde föranleda riksdagen att fatta beslut om en förbättring av studiestödet. De förbättringar man har gjort, att pytsa på litet här och där, är väldigt marginella. I praktiken är det fråga om social nedrustning på det studiesociala området. Det behövs ett helt nytt system. Och det skall bygga, menar vpk, på en allmän studielön. Vi har i vår motion krävt att man höjer bidragsdelen till 25 96. Om jag inte tar alldeles fel var centerpartiet, och framför allt Christina Rogestam, för bara något år sedan överens med oss om att det måste ske en uppjustering av bidragsdelen. Vi har också i vår motion krävt andra konkreta förbättringar. Jag tycker att man åtminstone skulle kunna se till att stödet återställs till samma nivå som när det infördes för elva år sedan, men inte ens det har skett. Det är en direkt nedrustning på det studiesociala området som man föreslår från regeringens sida. Sedan säger Christina Rogestam att det statsfinansiella läget inte medger att man ger de studerande från framför allt arbetarklassen möjligheter till en högre utbildning. Men det finns ju faktiskt resurser i det svenska samhället. Jag skall bara nämna att man utan att blinka tillåter en kapitalexport på nära 4,7 miljarder kronor. Det är litet att ta av när man skall förbättra på det här området! Eller försvarskostnaderna, som lär uppgå till 500 kr. per sekund eller 35 miljoner per dag. Det finns alltså resurser på bl.a. de här områdena att ta av för att tillförsäkra de studerande en rimlig ekonomisk standard, och det finns också möjligheter att bryta den sociala snedrekryteringen om man bara hade den politiska viljan att genomföra det.

Herr talman! Utskottsmajoritetens företrädare i debatten har inte lyckats förklara varför löntagarnas medel förbrukas för företagarnas ändamål. Den borgerliga regeringens linje vore logisk om egenföretagarna hade att erlägga vuxenutbildningsavgift. Att detta är ett problem och inte bara en budgetteknisk fråga visar LO:s och TCO:s brev till regeringen. Vi ser här ett mönster, en linje i regeringen Fälldins politik. På studiestödsområdet som på många andra områden i politiken gynnar regeringen Fälldin de egna grupperna på löntagarnas bekostnad. När det gäller vuxenstudiestöd under sjukdom konstaterar jag bara att utskottsmajoriteten inte vill ha en snabb lösning av frågan. Ett förslag finns framtaget, men utskottsmajoriteten vill avvakta. Även när de gäller särskilt vuxenstudiestöd under julferier intar utskottsmajoriteten en passiv hållning och följer i utskottshandlingen departementschefen utan att tala om varför. När vi vill finansiera förbättringen av timoch dagstudiestödet genom att begränsa det antal stöd som kan utgå har vi löntagarorganisationerna bakom oss. Den socialdemokratiska linjen innebär att vi får en reform som fungerar och som kan utnyttjas. Våra förslag till förbättringar av inkomstprövat och behovsprövat tillägg avvisas med hänvisning till statsfinanserna. Om detta vill jag bara säga att det socialdemokratiska budgetalternativet är ekonomiskt starkare än regeringens förslag till statsbudget — vi har ju ett mindre budgetunderskott. Inga Lantz har nog missuppfattat den socialdemokratiska reservationen 1. Vi motsätter oss inte på något sätt en reformering av studiestödssystemet, men en sådan reform förutsätter att studiestödsutredningen presenterar sitt betänkande. Ett system med studielön måste såvitt jag kan förstå kombineras med någon form av statligt eller samhälleligt reglerad inkomstpolitik, annars riskerar vi att inkomstklyftorna ökar i samhället. Det är nog klokt, Inga Lantz, och den frågan utreds av den statliga utredningen.

Herr talman! Den sociala snedrekryteringen till högre utbildning är ett stort och allvarligt problem, men studiestödsutredningen har redan enligt sina nuvarande direktiv i uppdrag att hitta vägar för att motverka det. Jag utgår från att man kommer att trycka på detta även i tilläggsdirektiven. Att det är ett viktigt problem som man måste komma till rätta med håller jag med Inga Lantz om, men vi måste ge oss till tåls till dess utredningen har arbetat fram ett bättre system än det vi har i dag. Det är möjligt att det enklaste sättet är att införa studielön. Det skulle dock kosta pengar i en utsträckning som i varje fall utskottet inte har ansett sig kunna föreslå. Vpk kräver förbättringar på en rad punkter, men utredningen arbetar och utskottet tycker i enlighet med vad som är riksdagens vanliga sätt att arbeta, att utredningen måste få bli färdig först innan man går in och ändrar i systemet. Sedan är det riktigt, Inga Lantz, att centern anser att man med jämna mellanrum skall se över bidragsdelens storlek och justera den. På den punkten har vi inte ändrat oss. Däremot tillhör inte vi dem som har hävdat 25-procentslinjen. Så sent som i går kväll, Christer Nilsson, beslutade vi här i riksdagen att 106 milj.kr. av vad Christer Nilsson kallar för löntagarnas pengar skall användas som bidrag till studiecirkelverksamheten. De pengarna kan gå till ABF lika väl som till Folkuniversitetet eller till något annat av studieförbunden. Ingen av Christer Nilssons partikamrater som deltog i den debatten protesterade mot detta. I kväll handlar det om några få miljoner, men då säger Christer Nilsson att vi tar av löntagarnas pengar för att ge till företagarna. Jag tycker fortfarande inte att det är någon logik i det resonemanget. Jag räknar med att man skall kunna finna en annan form för finansiering av stödet under nästa år. Enligt en anmälan från föredragande statsrådet förra året beräknade han att hela vuxenutbildningsavgiften från och med nästa år skall användas till studiesociala åtgärder och alltså inte till åtgärder på bl.a. studiecirkelområdet. När det gäller timoch dagstudiestödet vill alltså socialdemokraterna finansiera de höjningar som de föreslår genom att sänka antalet, medan vi har menat att det är viktigare att lämna stöd till ett större antal studerande. Vi vet att det är många sökande till bägge typerna av stöd, och det är viktigt, anser vi, att fler får möjlighet att studera.

Herr talman! Christina Rogestam är övertygad om att studiestödsutredningen klarar av den sociala snedrekryteringen och anser att vi skall ge oss till tåls. Men jag menar att det är bråttom att förändra situationen. Vi har pratat om den sociala snedrekryteringen under ett stort antal år, och den har bara förstärkts. Det är verkligen på tiden att vidta konkreta åtgärder som förändrar situationen. Och det kan man göra genom att, som vi föreslår, bl.a. höja bidragsdelen till 25 26. Det är sådana åtgärder som kan vidtas utan att man förbigår utredningen. Åtminstone borde den ekonomiska standarden för de studerande återställas till den nivå som var tänkt från början, alltså för elva år sedan. Men för att på sikt förändra hela det studiesociala systemet måste man införa en studielön för alla från 16 år. Det är märkligt att socialdemokraterna springer ifrån ett gammalt krav som de haft sedan 20 år tillbaka om studielön. Jag är mycket förvånad över att man inte tar den sociala snedrekryteringen på allvar. I reservationen 1 från socialdemokraterna går man direkt emot att vi förändrar studiestödet på ett konkret och annorlunda sätt. Den uppfattningen måste man komma fram till om man läser innantill. Och det är anledningen till att vi inte kan stödja reservationen. Vi anser att det behövs ett helt nytt studiesocialt system för att klara den sociala snedrekryteringen.
Herr talman! Om studerande som i framtiden blir höginkomsttagare slipper studieskulder och i stället får studielön, då kommer inkomstklyftorna i samhället att öka. Därför tycker jag det är klokt att fundera vidare på den frågan i utredningen. När det gäller den socialdemokratiska reservationen 1 konstaterar jag att vi där säger att vi inte skall uttala oss i dag om en mer omfattande reformering av det studiesociala systemet. Det skall vi göra först när utredningen finns på riksdagens bord.
Herr talman! Jag räknar med att studiestödsutredningen kommer att göra ett bra arbete och försöka få fram ett studiesocialt system som är enhetligt och enkelt — så enkelt det går att göra det — och som också försöker rätta till en hel del av de problem som vi i dag vet finns och där den sociala snedrekryteringen utan tvivel är ett av de stora problemen. Men det här är svårt, och därför tror jag det är viktigt att utredningen får tänka igenom detta ordentligt och komma med ett väl genomarbetat förslag. Beträffande bidragsdelens storlek vill jag säga att det rör sig om ganska stora pengar för varje procentenhet man höjer den. Detta är alltså en fråga som man får överväga i varje budgetbehandling. I varje fall i år har regeringen inte ansett att det fanns möjlighet att göra någon ytterligare justering uppåt. Christer Nilsson tog i sin tidigare replik upp vuxenstudiestödet vid sjukdom. Men där är det faktiskt inte någon större skillnad mellan reservanternas åsikt och utskottsmajoritetens. Vi vill på båda håll ha fram ett förslag till riksdagen. I reservationen begär man att förslaget skall komma nästa år. Vi förutsätter at: det föreläggs riksdagen när beredningen är avslutad. Det hade varit skillnad om socialdemokraterna begärt en omedelbar förändring. Nu är skillnaden minimal.

Herr talman! I socialförsäkringsutskottets betänkande nr 18 behandlas två av mig väckta motioner inom centrala studiestödsnämndens verksamhetsområde. Den ena gäller gymnasieelever som saknar svenskt medborgarskap. De måste göra en särskild ansökan om studiehjälp som prövas av delegationen för utländska studerande. Där är väntetiderna en till två månader längre än för svenska elever. Utskottet har här påpekat att centrala studiestödsnämnden framlagt ett förslag som innebär en förändring av positivt slag för eleverna. Detta gör att jag gläder mig på dessa elevers vägnar. Den andra motionen har däremot inte rönt samma positiva behandling. Den gäller resetilläggens konstruktion. Enligt CSN:s bestämmelser utgår resetillägg för gymnasieelever som har längre färdväg än 6 km till skolan med f.n. lägst 95 kr. per månad och högst 235 kr. per månad beroende på avståndet. I exempelvis Örebro län har Regionaltrafikaktiebolaget infört ett enhetligt månadspris för resor inom länet, ett s.k. 50-kort. Enligt gällande bestämmelser får eleverna ersättning för denna kostnad enbart under fyra månader på höstterminen och fem månader på vårterminen. Augusti och juni månader är således undantagna. Enligt utskottsbetänkandet har detta problem under ett flertal år uppmärksammats av CSN och Svenska kommunförbundet och i flertalet fall lösts så att kommunerna har gått in och betalat reskostnaderna för juni och augusti, så att eleverna inte åsamkats några extra kostnader. Man pekar också på att studiestödsutredningen i sitt principbetänkande föreslagit att man skulle ge kommunerna, som i dag har ett samlat ansvar för grundskoleelevernas resor, ett liknande ansvar för de studiehjälpsberättigade eleverna. Den kommunalekonomiska utredningen har också anslutit sig till studiestödsutredningens uppfattning. Detta utredningsförslag om hur man framdeles tänker lösa denna fråga vänder jag mig inte emot, men i dag kvarstår problemen. Enbart i Örebro län gör CSN en årlig besparing av ca I milj.kr. genom införandet av 50-kortet, och kostnaderna för juni och augusti månader rör sig om ca 200 000 kr. Det borde därför vara rimligt att CSN ändrade sina bestämmelser, så att kostnadsersättningen i områden med periodkort omfattar hela kalendermånaderna såväl under höstsom vårterminen. Denna kostnadsöverföring från stat till kommun motverkar ju dels kommuners och landstings ambitioner att göra kollektivtrafiken attraktiv och tillgänglig för allmänheten, dels benägenheten till taxesänkningar ute i länen. Med nuvarande ordning får den lokala huvudmannen ta på sig trafikens ökade underskott, samtidigt som staten kan minska resetilläggen. Detta finner jag oförenligt med den av statsmakterna uttalade ambitionen att söka åstadkomma en förbättrad och utbyggd kollektivtrafik. Med beklagande konstaterar jag därför att socialförsäkringsutskottet inte tillstyrkt motionen, och min förhoppning är att man inom studiestödsutredningens fortsatta arbete kommer att lägga förslag som skyndsamt löser de här problemen. Jag förutsätter också att man iden trafikpolitiska proposition som aviserats åtgärdar den påtalade kostnadsöverföringen och förbehåller mig därför rätten att återkomma i frågan.
Herr talman! Det finns ett par praktiska sätt att lösa problemet med de överskjutande dagarna i augusti och juni. Det ena sättet är att införa terminskort. Ett annat sätt är att komma överens med trafikbolaget att månadskorten för september och maj skall täcka även de överskjutande dagarna. Den senare vägen har bl.a. rekommenderats av Kommunförbundet. I kommunalekonomiska utredningen liksom i studiestödsutredningen är man överens om att kommunerna skall ta ett ökat ansvar för elevernas resor och inackorderingar. Det bör därför inte ta alltför lång tid innan detta problem är ur världen. Det kan knappast vara rimligt att nu göra en ändring som enbart skulle gälla för en begränsad tid och där dessutom det stora flertalet kommuner redan har löst problemet på ett enkelt och praktiskt sätt.
Herr talman! Det är ändå så att i de län där man har infört den här typen av periodkort har man redan i dag påtagit sig ett stort ekonomiskt ansvar för den kollektiva trafiken. Att därutöver lägga ytterligare sten på börda genom att säga att man kan lösa problemet genom förhandlingar tycker jag är felaktigt. Det är en klar övervältring av kostnader från staten till kommunerna, och den fortsätter. Jag har inte yrkat bifall till motionen, för jag förstår att jag kämpar ganska fåfängt mot ett enigt utskott, men jag har ändå uttryckt ganska starka förhoppningar. Jag tyckte at! jag i Christina Rogestams svar fick belägg för min uppfattning att de här problemen skyndsamt kommer att lösas.
Herr talman! Jag tycker inte heller, Karin Flodström, att man skall flytta över mer kostnader på kommunerna. Men i det här fallet är man överens, och Kommunförbundet har rekommenderat kommunerna att vid förhandlingar och kontakter med trafikföretagen ta upp den här frågan och då försöka utverka att månadsbiljetterna får giltighet även under den aktuella terminstiden i augusti och juni. När man nu har gjort så här i många kommuner, när man har hittat praktiska lösningar som fungerar och dessutom verkar vara överens om i vilken riktning den långsiktiga lösningen skall gå, finns i varje fall i dag ingen anledning att ändra några regler.

Herr talman! Under den allmänna motionstiden väckte socialdemokraterna en partimotion, där vi tog upp frågan om erläggande av arbetsgivaravgifter för innehavet av fri bil i tjänsten och även utom tjänsten. Arbetsgivaravgifter erlägges f. n. på kontantlöner och på naturaförmåner i form av bostad och i form av kost. Däremot erläggs ingen arbetsgivaravgift för förmånen av fri bil. Vi menar nu att det finns anledning att ta upp denna fråga till behandling i riksdagen. Det har nämligen under de senare åren visat sig att det blir alltmer populärt att man i stället för att ta ut kontantlön gör upp med arbetsgivaren, som ställer bil gratis till förfogande. På detta utgår ingen arbetsgivaravgift, vare sig den vanliga arbetsgivaravgiften med 2 96 eller de s.k. socialförsäkringsavgifterna. Vi finner att det är skäligt att ta upp denna fråga och få den bedömd samt få arbetsgivaravgifter fastställda på dessa fria fordon. Enligt de bedömningar som gjorts skulle det innebära en inkomstförstärkning för statsverket med ungefär 200 milj.kr. per år, dvs. för 1978 på 100 milj.kr., eftersom vi föreslagit att reformen skulle införas fr.o.m. 1 juli 1978. Det är inte bara fråga om de bilar som arbetsgivaren ställer till förfogande utan även den s.k. leasingmarknaden har svällt ut mycket. Det är numera ganska populärt både bland kommuner och landsting samt i privata företag att ställa leasingbilar till förfogande för de anställda. Vi menar att det självfallet skall erläggas arbetsgivaravgift även för dessa förmåner. Företagsskatteberedningen hade denna fråga uppe till behandling och föreslog att ett system skulle införas med avgifter på dessa bilar. Men utskottsmajoriteten säger att den avvaktar en proposition från regeringen i denna fråga. Det är vi självfallet medvetna om, men vi anser att den propositionen borde komma så snabbt som möjligt, så att denna reform skulle kunna genomföras fr.o.m. den I juli i år. 100 milj.kr. är ändå en del slantar som behövs i statskassan. Jag ber med detta, herr talman, att få yrka bifall till den reservation som är fogad till socialförsäkringsutskottets betänkande nr 19.

Herr talman! Jag kan konstatera att här inte föreligger några skillnader i uppfattning mellan utskottsmajoriteten och reservanterna. Det kan förefalla rimligt att förmånen av fri bil inräknas i avgiftsunderlaget för arbetsgivaravgifterna. Det skulle då innebära att den förmånen behandlas på samma sätt som naturaförmånerna i form av kost och logi. Det skulle också innebära att företagare och anställda behandlas lika i detta avseende. Helge Karlsson nämnde att företagsskatteberedningen i november 1977 avlämnade förslag i denna riktning. Helge Karlsson nämnde också att denna fråga är föremål för beredning inom regeringen i anknytning till andra frågor som gäller socialförsäkringsavgifterna, där pensionskommittén har avlämnat en del förslag. Det kan vara lämpligt att bereda dessa frågor i ett sammanhang.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
Herr talman! Britta Bergström säger att propositionen skall komma i höst. Det är vi medvetna om. Men vi anser ändå att det finns anledning att driva på den, så att man kan få en ändring från den 1 juli i år. Företagsskatteberedningen har sagt att reformen skall genomföras. Det är emellertid klart att det inte är beredningen som kan bestämma detta utan riksdagen. Vi är inte ensamma om den uppfattningen att reformen bör genomföras så snart som möjligt. I februari månad i år diskuterade vi här i kammaren budgeten och finanserna för 1978/79. Jag kan citera vad finansutskottet i sitt betänkande nr 15 säger om denna fråga: ”Som utskottet diskuterat i det föregående kan behovet att stärka budgeten inte primärt tillgodoses genom inkomstförstärkningar, särskilt inte på kort sikt. Detta utesluter inte att vissa inkomstförstärkningar kan vara befogade redan nu. I motionen 654 föreslås ett antal sådana åtgärder. Det gäller utvidgning av avgiftsunderlaget till att omfatta förmån i form av bil, höjd stämpelskatt, avgiftsfinansiering av tillståndsgivning och kontroll som följer av miljölagens bestämmelser samt höjning av radpriset på tipset.” Finansutskottet menar att det är nödvändigt och önskvärt att genomföra dessa åtgärder så snabbt som möjigt. Vi håller med finansutskottet om detta. Det är mycket lätt att genomföra åtgärderna. Vi har fogat ett lagförslag till vår reservation. Det är bara att klubbfästa beslutet i dag, så är saken klar och 100 miljoner flyter in i statskassan under andra halvåret 1978.
Herr talman! Jag kunde inte uppfatta av Helge Karlssons inlägg att finansutskottet skulle ha sagt att åtgärderna borde genomföras den 1 juli i år. Man har tydligen uttryckt sig på det sättet att det bör ske snarast, och det kan jag givetvis hålla med om. Emellertid tror jag inte att det är så enkelt att vidta en sådan här åtgärd att det räcker med att det finns ett lagförslag, utan först måste sannolikt en hel del administrativa frågor lösas. Utskottet anser att det inte finns någon möjlighet att genomföra en ändring till den 1 juli i år.
Herr talman! Finansutskottet har inte sagt att förslaget bör genomföras från den 1 juli, utan jag tolkar finansutskottet så att det bör göras så snabbt som möjligt. Utskottet säger att en del åtgärder kan vidtas omedelbart, och så räknar man upp dem. Britta Bergström sade i sitt förra anförande att också pensionskommittén har yttrat sig. Ja, det har den gjort, men det berör inte denna fråga i och för sig. Vad pensionskommittén har yttrat sig om är önskemålet att få likställighet i fråga om avgiftsbedömningen vid de olika försäkringarna. När det gäller ATP har viett basbelopp i botten som inte räknas, och så går man upp till ett tak vid 7,5 gånger basbeloppet. A ndra försäkringsavgifter betalas på hela inkomsten. Det är den samordningen som pensionskommittén har föreslagit att man skall genomföra, och det medför självfallet också att det blir lägre avgiftsuttag i vissa fall. Men detta har ingen beröring med den fråga vi nu diskuterar, utan det följer i ett svep även om riksdagen godtar vårt förslag i dag.
Herr talman! Helge Karlsson har antagligen missuppfattat mig — kanske har jag uttryckt mig otydligt. Jag har inte sagt att pensionskommittén har yttrat sig över förslaget i den här motionen, utan jag har sagt att den beredning som pågår inom regeringen sker med anknytning till förslag som har kommit från pensionskommittén. Som Helge Karlsson mycket riktigt säger, rör kommit téns förslag andra saker, men det kan vara angeläget att lösa avgiftsfrågorna i ett sammanhang och att alltså inte ta upp den fråga vi nu diskuterar i ett tidigare skede. Man räknar med att det skall kunna ske samtidigt.

Herr talman! Den 1 juli 1976 infördes på den socialdemokratiska regeringens initiativ möjligheter för arbetstagare att trappa ned arbetsinsatsen mellan 60 och 65 års ålder. Delpensionsförsäkringen är en populär reform. Den svarar mot enskilda människors behov, och vi har blivit klara över att allt fler människor föredrar att trappa ned sin arbetsinsats några år före ålderspensioneringen. Kostnaderna har blivit större än vad man antog när reformen genomfördes, och under innevarande budgetår beräknas kostnaderna till 550 milj.kr. Vi hälsar med tillfredsställelse att kostnaderna har blivit större därför att det visar att här fanns ett behov bland människorna att få möjligheter till en mjukare övergång från fulltidsarbete till pensionen. Delpensionsförsäkringen är ur internationell synpunkt unik. Och just därför gav den socialdemokratiska regeringen riksförsäkringsverket i uppdrag att följa upp hur reformen slog ut. Så har nu skett och riksförsäkringsverkets utvärdering har också redovisats till regeringen. Vi är klara över att det finns ett underskott i finansieringen och det underskottet uppstår redan i år. Vid ett oförändrat avgiftsuttag kommer underskottet under nästa år att uppgå till ca 300 milj.kr. Därför föreslår riksförsäkringsverket att man skall höja avgiften från 0,25 926 till 0,45 96. Vi bör vara yttersta angelägna om att slå vakt om delpensionsförsäkringen, som är en viktig del i sociala trygghetssystemet, en rättighet som utnyttjas av allt fler människor. Vi socialdemokrater är oroade över att regeringen ännu inte reagerat över riksförsäkringsverkets oroande slutsatser. Delpensionsfonden måste tillföras erforderliga medel. Vi hyser oro, och denna har vi redovisat i vår motion 1977/78:1052 med Sven Aspling som första namn. Utskottsmajoriteten framhåller att riksförsäkringsverkets förslag är föremål för beredning inom regeringen och att en proposition upptagande bl.a. vissa delpensionsfrågor kommer att föreläggas riksdagen under maj månad. Detta anser majoriteten tydligen vara betryggande och yrkar avslag på den socialdemokratiska motionen. Men, herr talman, vår oro kvarstår, vilket tydligt framgår av den reservation som vi fogat vid socialförsäkringsutskottets betänkande nr 20. Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Det framgår av utskottsbetänkandet att riksförsäkringsverket i december förra året föreslagit att avgiftsuttaget för delpensionsförsäkringen skall höjas till 0,45 96 fr.o.m. 1979. Riksförsäkringsverket ansåg då att höjningen inte kunde genomföras förrän från den 1 januari 1979. Som Doris Håvik har sagt bereds detta förslag inom regeringens kansli, och man räknar med att proposition skall kunna läggas fram i maj månad. Utskottsmajoriteten menar att det därför inte finns anledning att ta ställning till frågan, utan att propositionen bör avvaktas. Jag yrkar avslag på reservationen och bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Britta Bergström har här pekat på att riksförsäkringsverkets förslag är föremål för beredning inom regeringens kansli. Men, Britta Bergström, detta måste betyda att utskottsmajoriteten var helt klar över att den proposition som kommer att framläggas i maj innehåller förslag om höjningar. I betänkandet står det dock bara att vissa delpensionsfrågor kommer att tas upp i propositionen. Hur kan man, om man inte vet att pengar kommer att garanteras till denna utomordentligt viktiga reform, vara så säker att man avstyrker en motion, där en mycket berättigad oro på den punkten förs fram? Det skulle vara av mycket stort intresse inte bara för mig utan också för kammarens ledamöter i övrigt, om Britta Bergström ville tala om vad som gjort er så säkra på att denna reform är tryggt i hamn och att det kommer ett förslag, som innebär att vi inte får en förlust på över 300 milj.kr. Det finns ytterligare anledning att hysa oro. Britta Bergström pekar på vad riksförsäkringsverket sade. Ja, men uttalandet var inte enhälligt. Det förelåg likalydande reservationer från Svenska arbetsgivareföreningens representant inte bara när det gäller finansieringen av delpensionsreformen utan också när det gäller tillförsel till AP-fonderna av erforderliga medel och när det gäller arbetslöshetsförsäkringen. Det är brist på medel i dessa fonder, som behöver tillföras ytterligare pengar. Reservationerna från Svenska arbetsgivareföreningen är när det gäller samtliga dessa tre stora viktiga områden i vårt trygghetssystem alltså helt identiska. Jag hoppas att Britta Bergström kan svara mig på min fråga och ge mig och kammarens ledamöter besked om jag har anledning till den oro som jag ännu anser mig berättigad att hysa.

Herr talman! När det gäller innehållet i den proposition som har förutskickats komma i maj har vi alla skäl att förutsätta att även den här aktuella höjningen kommer med i bilden. Det är den information jag kan ge. Vi har inte anledning att förvänta någonting annat. När det sedan gäller vad som oroar Doris Håvik ytterligare med anledning av reservationen från SAF i riksförsäkringsverket och i andra sammanhang, så är det väl knappast något som vi har anledning att diskutera här i kammaren. Jag står inte på något sätt bakom en sådan reservation, och det antar jag att Doris Håvik förstår.

Herr talman! Inledningsvis vill jag konstatera att man inte är speciellt rädd om de försäkringar som den socialdemokratiska regeringen tillskapat för betydande grupper i vårt land. Man har alla skäl att förutsätta att denna proposition kommer att ta upp finansieringsfrågorna. Det finns ingen anledning att förvänta något annat, säger Britta Bergström. Detta är ju tro dvs. brist på vetande. Mot den bakgrunden avslår man en motion som verkligen rör många människor. Britta Bergström menar att vad Svenska arbetsgivareföreningen säger behöver inte vi här i kammaren diskutera. På många områden — vi talade i går om föräldraförsäkringen, och jag skall inte trötta kammaren med att räkna upp andra områden — har man från regeringens sida vägrat att lyssna på löntagarorganisationerna. Man hör dem helt enkelt inte i vissa frågor. Då finns det all anledning att tro att Svenska arbetsgivareföreningen har blivit det nya språkröret.

Detta sätt att debattera har inte speciellt mycket underlag att bygga på. När det gäller den väntade propositionen har man från regeringskansliet sagt att man håller på och förbereder detta arbete och att man kommer med en proposition som rör delpensionsfrågor över huvud taget. Man räknar också med att den frågan skall komma med. Det vore väl oriktigt av mig att stå här i talarstolen och säga att detta hundraprocentigt kommer. Jag kan inte säga att jag har absoluta garantier för det, men enligt de informationer vi fått kommer den här frågan samtidigt med de andra. Det är så pass mycket som jag kan säga i det här sammanhanget. När jag sedan sade att jag inte ansåg att vi här hade anledning att debattera SAF:s reservation, så gällde det alltså SAF:s reservation i riksförsäkringsverket. Kommer den fram här i ett sammanhang då det verkligen finns anledning att ta upp den, så kan ju frågan komma i ett annat läge. Här finns väl ingen anledning till det, men om Doris Håvik vill ha en deklaration kan jag givetvis understryka att jag inte ställer mig bakom den.

Herr talman! Jag skall inte kommentera Britta Bergströms betygsättning av mitt sätt att debattera här, och jag lovar kammaren att jag inte skall betygsätta hennes debattkonst. Jag tolkar frågorna på många olika sätt. Vad vi vill med vår motion är att få frågan tolkad på så sätt att människorna som önskar denna försäkring kan ha anledning att känna trygghet för framtiden. Här ”förmodar” Britta Bergström, ”har alla skäl att förutsätta”, ”vet att det skall komma en proposition i maj månad”. Det är i stort sett allt vad Britta Bergström vet, men det känner vi alla till, eftersom propositionen är upptagen på förteckningen. Där skall det behandlas vissa delpensionsfrågor. Vi kan förmoda att det bl.a. också gäller delpension åt egna företagare. Men när det gäller finansieringsfrågorna finns det ingenting annat än Britta Bergströms tro och förmodan, trots att det ju är dessa frågor som är ytterst angelägna just nu. Jag noterar med tillfredsställelse, att om regeringen skulle lyssna på SAF:s representanter i riksförsäkringsverkets styrelse och utforma en proposition som helt eller delvis överensstämmer med reservationen så kommer inte Britta Bergström att ställa sig bakom den,

Herr talman! Det finns ingen i regeringen som tillsatt så många utredningar som sjukvårdsminister Troedsson. Om avsikten med dessa utredningar kan man ha delade uppfattningar, men om de genomförs så som planerats är det uppenbart att de leder till en ökad privatisering och till ökade möjligheter för de fria marknadskrafternas spel. Med rätta är det många i vårt land som är oroade över det konservativa statsrådets ambitioner och intentioner. I den allmänpolitiska debatten i februari redovisade fru Troedsson vissa av utredningarna. Hon formulerade sig väl, men det är ändå klart att det bakom de vackra fraserna ligger stora förändringar och väntar, och att dessa inte innebär något särskilt gott för de vanliga människorna kan man med erfarenhet av regeringens verksamhet hittills vara säker på. När det gäller budgetpropositionen i vad den avser socialdepartementet har utskottet till övervägande del varit enigt. Vi tillstyrker i de allra flesta fall de förslag som departementet lagt fram. Men på några punkter i betänkandet har vi från socialdemokratiskt håll reserverat oss. Bl. a. gäller detta sjukvårdsavsnittet och då speciellt långtidsvården där vi avviker från majoriteten. Redan förra året hade vi en omfattande motion, där vi framhöll nödvändigheten av att bygga ut långtidsvården. Vi vet att landstingen har planer på en sådan utbyggnad. Men denna utbyggnad går saktare än vad som planerats, och landstingen klarar inte uppgiften om de inte får ökat stöd från statens sida. Motionen avvisades av socialutskottets borgerliga majoritet och riksdagen. Detta innebär att ett år har gått utan att staten satt in några extra stödåtgärder för att se till att de äldre ges den vård som de har rätt att kräva. Planerna för långtidsvården byggs ut i en lägre takt än vad som planerats. De anhöriga pressas att behålla de gamla i hemmen, allt medan sjukvårdsministern utreder och talar varmt om behovet av en förbättring av åldringsvården. Nu upprepar vi våra krav, men resultatet har blivit detsamma. Socialutskottets majoritet har avstyrkt vår motion. De borgerliga har kunnat göra detta, därför att de f. n. har mer folk i riksdagen än vi. Men man löser inte problemen inom långtidsvården på det sättet. Behoven ökar och därmed pressen på familjerna. Nödvändigheten av att lösa långtidsvårdens problem tränger på alltmer. Som vi påvisat i vår motion och reservation har antalet nya platser i långtidsvården inte ökat i den takt som redovisas i landstingens planer. I genomsnitt har det under åren 1970-1976 färdigställts endast 1 700 platser per år, medan planerna upptar 2 300. 600 färre platser per år innebär 5 000 färre än vad landstingen planerat under denna femårsperiod. Det säger egentligen allt, men antalet åldringar stiger och då låter man alltså det hela löpa. Här fordras politiska krafttag om en bättring skall kunna åstadkommas och det är nödvändigt att så sker snabbt. Men som vi framhållit: detta kan endast ske om staten går in med ett väl tilltaget stöd. Vi anser att en utbyggnad av långtidsvården är en av politikens viktigaste uppgifter under de närmaste åren. I den prioritering som med nödvändighet måste äga rum i det nuvarande ekonomiska läget måste högsta prioritet ges åt en angelägen och brådskande utbyggnad av långtidsvården. Det gäller en självklar solidaritet med de människor som byggt upp vårt samhälle, som har fått försaka åtskilligt, som har arbetat och slitit och gett sitt åt samhället. Det är därför viktigt att samhället inte sviker dem i deras svåra situation. Det får inte sägas av den gamla generationen att de som kommer efter dem inte har råd, inte har kraft, inte har förmåga att lösa vårdproblemen för de gamla. I reservationen om långtidsvården förordar vi att 10 000 nya platser skall byggas ut under åren 1979-1983. Vi vill utöka antalet tjänster med 15 000, vilket i sin tur innebär en ökning av personaltätheten med 20 96. Av den anledningen bör genom Landstingsförbundets medverkan en plan upprättas. Vi föreslås att 150 miljoner anvisas under budgetåret 1978/79 och att den allmänna sjukförsäkringen därefter skall ersätta landstingen för de ökade kostnaderna under de åren. Som villkor för statsbidragen skall gälla att landstingen förklarar sig villiga att genomföra en utbyggnad av långtidssjukvården enligt de planer vi angett. Statsbidragen skall grundas på utbyggnadsplanen för långtidsvården och fastställas av regeringen i samråd med Landstingsförbundet. Vi vill också att staten och Landstingsförbundet gemensamt tillgodoser de ökade behoven av personalutbildning för långvårdsområdet. Vad gör då regeringen? Jo, man utreder frågan i det oändliga. Betänkande läggs till betänkande, men det är inte utredningar som behövs, utan handling. Det är en fråga om politisk vilja. Man redovisar att förhandlingar förs mellan Landstingsoch Kommunförbunden, men vad de förhandlingarna leder till vet vi ingenting om. Genom regeringens ekonomiska politik med inflation och försämringar för framför allt människorna i de lägre inkomstgrupperna har man inte bara spelat bort ekonomiska möjligheter, utan även försämrat förhållandena i stort i samhället för dessa grupper. Statsrådet Troedsson har ägnat mycken tid åt att söka nedgöra socialdemokraternas förslag till åtgärder beträffande bristen på långvårdsplatser. I fjol höll hon en sifferlek med vårt förslag om att finansiera nödvändiga samhällsåtgärder genom att inte sänka arbetsgivaravgiften. I år har vi föreslagit en strukturfondsavgift på 2 96 av lönerna för att ge det svenska näringslivet ett handtag när det gäller att få fram ett effektivare underlag och att skapa slagkraftigare produkter. Nu har Ingegerd Troedsson, närmast då i den allmänpolitiska debatten, angripit denna avgift för att den skulle drabba landsting och kommuner. Vi föreslår inga undantag för dessa. Det har vi inte i vår skatteoch finansieringspolitik någon gång gjort. Men statsrådet Troedsson har försökt att få människorna att tro att detta skulle bli en svår belastning för landstingen och försökt att få vårt förslag att framstå som ofördelaktigt för landstingen. Men hon glömmer att regeringens politik med en 13-procentig inflation år 1977 med höjd moms och höjd bensinskatt också kostar stora pengar för landstingen och kommunerna. Det kanske rent av jämnar ut sig. Fru Troedsson har aldrig förklarat hur hon vill lösa långvårdsproblemen. Hon som är närmast ansvarig för sjukvården i landet har inte kommit med några alternativ, bara kritiserat socialdemokraternas. Statsrådet Troedsson har nu chansen att förelägga riksdagen ett program för långvården som hon är beredd att ställa sig bakom. Sitt inte och tryck längre, utan' visa kraft och handlingsförmåga! De anhöriga och de sjuka äldre emotser ett sådant beslut av den ansvarige sjukvårdsministern. Låt oss få höra hur sjukvårdsministern och regeringen tänker klara finansieringen av kostnaderna för de insatser som staten måste göra för att komma över bristsituationen. Skall det ske genom höjda socialförsäkringsavgifter? Skall det ske genom att höja momsen? Eller den direkta statsskatten? Fru Troedsson kommer inte undan svaret. Det måste fram pengar i någon form för att klara åldringsvården och ge landstingen — och kommunerna den ersättning som är nödvändig för att klara detta problem. Fru Troedsson har länge klarat sig genom att målmedvetet förneka de insatser som socialdemokraterna har gjort och de insatser de är beredda att göra på långvårdens område. Hon har haft hjälp av en riksdagsmajoritet som troget ställt upp och avslagit våra motioner. Nu begär vi besked. När är regeringen beredd att ingripa och söka lösa problemen? Jag väntar otåligt på svaret. I avvaktan därpå yrkar jag bifall till reservationen 5.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har i en rad motioner till årets riksmöte tagit upp frågor som på olika sätt skulle underlätta och förbättra kvinnornas situation och motverka den diskriminering av dem som i dag förekommer i samhället. Dit hör frågan om smärtfri förlossning, frågan om ökad preventivmedelsforskning och frågan om förbättrad och utbyggd rådgivning till nyblivna föräldrar. Några av dessa frågor tas i dag upp till behandling av riksdagen. Jag hade hellre sett att frågor som hör så intimt samman tagits upp i ett sammanhang och inte splittrats upp på det sätt som nu sker. I motionen 329 tar vi upp frågan om information till nyblivna föräldrar. I dag — jag har själv färsk erfarenhet av det — är det enda man får på mödravårdscentralerna kommersiell reklam från Findus och Semper, när man väntar barn. Skickligt utformad i glada färger talar den här reklamen om hur bra det är med modersmjölksersättning — trots att detta går stick i stäv med socialstyrelsens rekommendationer. I broschyrerna är mammorna glada och pigga, konflikter mer eller mindre uteslutna, alla barn harmoniska och friska. Och fadern får fungera som en lycklig bisittare, medan modern enligt det traditionella mönstret står som vårdaren. Utskottet hänvisar till barnomsorgsgruppens betänkande om föräldrautbildning, och däri beskrivs faktiskt på ett utmärkt sätt vad vi tar upp i vår motion. Barnomsorgsgruppen ställer i stort sett också de krav som vi fört fram i motionen, nämligen att socialstyrelsen ges ett ansvar för att material utformas som kompletterar muntlig information till föräldrar inom mödraoch barnhälsovården samt BB. Gruppen säger att socialstyrelsen skall ges ett ansvar för att isamverkan med sjukvårdshuvudmännen svara för att material finns att tillgå på mödraoch barnavårdscentralerna liksom på BB. Slutligen föreslår gruppen att socialstyrelsen i samverkan med landstingen rekommenderar mödraoch barnavårdscentralerna samt BB att ej använda eller dela ut kommersiella material. De två förstnämnda kraven kan jag i stort sett återfinna i utskottsbetänkandet. Men det sista, att kommersiell reklam skall förbjudas, var återfinns det? Jo, på ett ställe i utskottsskrivningen säger man: ”Det finns också anledning att räkna med att frågan om åtgärder mot icke önskvärd kommersiell reklam kommer att få ökad uppmärksamhet.” Det är ju helt otillräckligt. Jag vill ha ett rakt besked. Kommer all kommersiell reklam till nyblivna föräldrar att förbjudas på våra mödraoch barnavårdscentraler i fortsättningen? I motionerna 718 och 883 kräver vi olika förbättringar beträffande preventivmedelsrådgivningen och preventivmedelsforskningen. Vi konsta terar att mycket positivt skett under de senaste decennierna. Kvinnorna har fått tillgång till bättre preventivmedelsmetoder och rådgivningsverksamheten har byggts ut. Kvinnor har fått möjlighet till abort. Samtidigt är det uppenbart att det finns stora brister. Jag skall inte här ta upp de bristfälliga resurserna vad gäller preventivmedelsforskningen — vi får anledning att återkomma till de frågorna — men som jag sade tidigare: de hänger samman och borde behandlas i ett sammanhang. En av bristerna som vi tar upp gäller utbildningen. Vi tycker det är mycket angeläget att en återkommande fortbildning av läkare och barnmorskor kommer till stånd för att bibehålla deras kompetens och hålla dem å jour med utvecklingen och därigenom garantera rådgivningens kvalitet. Exemplet Gotland, som också tas upp i utskottsskrivningen, visar just på nödvändigheten av detta. Nuvarande utbildning måste byggas ut och omfatta fler. Nu kan jag inte hitta någon argumentation i utskottets betänkande vare sig för eller emot våra krav; det enda som där ges är en redovisning av vilken fortbildning som nu finns men, herr talman, den känner vi redan till. Vi kräver vidare i motionen att en hälsoupplysning till allmänheten i attitydpåverkande syfte kommer till stånd i enlighet med vad som skett på Gotland. Erfarenheterna därifrån, där man först engagerat personer inte bara inom hälsooch sjukvården utan också inom socialvård och skola, för att sedan gå ut till allmänheten, har lett till klart konstaterade positiva förändringar också i attityderna till sexualitet. Genom att olika personalkategorier har deltagit har man också lättare kunnat samarbeta över gränserna i det praktiska dagliga arbetet till förmån för ett bra resultat. Självfallet tar sådana förändringar tid, och det är därför som det är desto angelägnare att starta redan nu. En ökad rådgivning är nödvändig för att kunna garantera att rätt preventivmedelsmetod kommer till användning. För många kvinnor är det emellertid ett faktum att de inte kan använda sig av de i dag befintliga metoderna. Vi måste finna nya, och vi måste finna andra former, som kan användas också av män. Av andra kvinnor åter upplevs biverkningarna som hotande eller besvärande, men i valet mellan en oönskad graviditet och att begagna sig av preventivmedel väljer man då preventivmedlen. Så borde det inte behöva vara. Ett sätt att komma till rätta med detta missförhållande är en grundligare medicinsk genomgång, som skulle innebära att kvinnorna kunde känna sig tryggare. Ett annat sätt är, som jag sade tidigare, ökad forskning men också ökad kännedom om effekterna av olika former p-medel. Att i dag tala om att olika preventivmedelsmetoder har biverkningar missuppfattas lätt. Alla biverkningsrapporter slås snabbt upp i våra vanligaste massmedia, men vad som sker är ju bara att man späder på osäkerheten och rädslan hos kvinnorna. Det är inte det vi eftersträvar. Det är ett faktum att man vet alldeles för litet om spiralernas och p-pillrens inverkan på kroppen på längre sikt. Jag har i min motion pekat på några forskningsrapporter som kommit fram och som tagit upp en rad outforskade områden där det konstateras att bägge metoderna har negativa verkningar just på lång sikt. För att få större kunskap om bl.a. dessa krävs alltså en betydligt bättre biverkningsrapportering än vad som sker i dag. Biverkningsrapporteringen är generellt sett inte tillfredsställande. Så fort någon biverkan blir allmänt känd minskar exempelvis benägenheten att rapportera! Utskottet hänvisar till att en utredning skall behandla den här frågan, och så till vida är vårt krav i motionen alltså tillgodosett. Däremot är inte kravet på en bättre medicinsk kontroll uppfyllt. Därför, herr talman, vill jag yrka bifall till motionen 884, yrkande 2, och jag vill också yrka bifall till motionerna 329 och 718.